Fru talman! Anders Hansson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag ämnar vidta i syfte att alla kommuner ska ges fortsatta förutsättningar för att ha en närvarande polis som kan stävja och förebygga brott samt bekämpa otryggheten i de respektive kommunerna. Under de senaste åren har polisen behövt hantera ett ökat terrorhot, migrationsströmmar och en upptrappning av våldet bland gängkriminella. Region syd är en av de polisregioner som drabbats hårdast. Samtidigt har myndigheten genomgått den största myndighetsombildningen inom staten i modern tid. Utmaningarna har hanterats utifrån de initiala förutsättningar och den bemanningsnivå som den tidigare regeringen lämnade efter sig. Polisens nya organisation har möjliggjort att myndigheten på ett helt annat sätt än tidigare snabbt kan kraftsamla vid svåra händelser och mot nya brottsfenomen. Utifrån de givna resurser som Polismyndigheten haft till sitt förfogande har dessa nya förutsättningar möjliggjort för polisen i Region syd att också kraftsamla mot den utveckling som skett bland annat i Malmö. Det har varit nödvändigt och bra. Men det räcker inte. Personalresursen är inte tillräcklig för att hantera dessa stora utmaningar och samtidigt upprätthålla en rimlig bemanning över hela landet. Regeringen har därför beslutat om att genomföra en historiskt stor resursförstärkning av Polismyndigheten. Regeringen har föreslagit och aviserat tillskott till Polismyndigheten på ca 9,8 miljarder kronor. Målsättningen är att öka antalet polisanställda med ytterligare 10 0000 till 2024. Regeringen har också fördubblat antalet antagna till polisutbildningen i förhållande till den förra regeringen. År 2014 antogs 689 studenter till polisutbildningen, medan 1 398 studenter antogs 2017. Polismyndigheten har även fått i uppdrag av regeringen att inleda en rekryteringskampanj och att undersöka förutsättningarna för att starta polisutbildning på två nya platser i landet. Mot bakgrund av detta beslutade regeringen den 21 december att Malmö universitet får bedriva polisutbildning under förutsättning att det finns en gällande överenskommelse mellan högskolan och Polismyndigheten. Detta är åtgärder som sammantaget kommer att ha stor betydelse för Polismyndighetens förmåga att svara mot samhällsutvecklingen. Jag är övertygad om att det också kommer att göra skillnad i Malmö, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det är dock ett svar som jag finner underligt på minst två sätt. För det första är det inte i närheten av att ge någon omedelbar lösning eller något svar på den polisbrist som återfinns i Skåne och i väldigt många svenska kommuner utanför storstäderna. I min interpellation nämner jag endast en handfull skånska kommuner som drabbats av polisbristen, men problematiken återfinns i hela landet. För det andra verkar statsrådet mer intresserad av att lägga skulden för nuvarande situation på den tidigare regeringen än av att ta eget ansvar för den brist på handlingskraft som hans regering uppvisat i rättsfrågorna under snart tre och att halvt år. Fru talman! Själva kärnfrågan är fortsatt att många kommuner - i mitt fall skånska kommuner på landsbygden - har för få poliser närvarande. De poliser som har varit placerade där har på grund av den besvärliga situationen i Malmö, med gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd, kommenderats till Malmö för att hjälpa till. Detta är vällovligt och till viss del förståeligt, om hjälpen skulle vara av en tillfällig natur, men tyvärr har tillfälliga kommenderingar blivit långa. Då den lokala polisnärvaron ute i kommunerna därigenom i stort sett har försvunnit kan vi nu läsa om återupptagen brottslighet på flera ställen som tidigare har varit förskonade från grövre brott, till exempel Ystad, Svedala och Staffanstorp. Sambandet är tämligen enkelt: Om det inte finns någon polis på plats kan kriminaliteten sprida sig. Detta är just vad som händer nu i bland annat Skåne. Polisregion syd ställs inför en näst intill omöjlig uppgift - de ska vara på två eller tre ställen samtidigt. För att citera statsrådet i hans svar: "Personalresursen är inte tillräcklig för att hantera dessa stora utmaningar och samtidigt upprätta en rimlig bemanning över hela landet." Det var ju just av denna anledning som jag ställde min interpellation! Vad ska jag säga till oroliga invånare, som oroas över att polisen inte längre syns och inte patrullerar på stan och att otryggheten tillåts breda ut sig i samhället, i synnerhet för unga kvinnor? Statsrådet Johansson hänvisar till satsningar på rättsväsendet, utökat antal utbildningsplatser och fler antagna på de befintliga polisutbildningarna. Det är bra. Problemet är bara att situationen är allvarlig här och nu. Jag välkomnar nyrekrytering och utbildning av fler poliser, men detta löser inte den problematik som vi har att adressera nu. Nu krävs handlingskraft av regeringen - en handlingskraft som man tyvärr verkar sakna. Den enda tillstymmelsen till handlingskraft var att regeringen nyligen äntligen bestämde sig för att byta ut den tidigare rikspolischefen Dan Eliasson, en person som regeringen annars nästan dumdristigt har gett sitt fulla stöd till och vägrat att byta ut. Som jag sa tidigare välkomnar jag nya poliser, men jag är också mån om att de duktiga poliser som vi redan har inom yrket ska stanna kvar på sina arbeten. Handlingsförlamningen hos regeringen och den bristfälliga ledningen av polisen har medfört att ett flertal poliser har slutat i förtid. Under 2017 allena valde 905 poliser att begära avsked. En del av dessa avgångar är pensionsavgångar, men en bra bit över hälften av poliserna är missnöjda med sin arbetssituation. För den redan hårt ansatta Polisregion syd, vari kommunerna i min valkrets och inte minst Malmö ingår, är siffran 253 avgångar under de senaste tolv månaderna. Av dessa är 165 av annat skäl än pensionsavgångar. Detta måste väl ändå föranleda en reaktion från statsrådet, som liksom jag kommer från denna del av landet? Med anledning av att svaren på min interpellation snarare landar ett antal år framåt i tiden och föga bemöter dagens problematik måste jag åter och med oförtruten envishet fråga statsrådet Johansson: Vilka konkreta åtgärder vill statsrådet vidta för att runt Malmö kringliggande kommuner ska kunna förlita sig på en närvarande och lokal polis som kan upprätthålla tryggheten?
Fru talman! Det enkla svaret är att vi nu går in med större resurser till Polismyndigheten än vad någon regering har gjort på 20 år, oavsett partifärg. Vi har ökat från ett år till ett annat, från 2017 till 2018, med 2 miljarder. Vi ökar med 2,3 miljarder nästa år och 2,8 miljarder året därpå. Vi har aldrig sett en så stor ökning tidigare. Denna resursförstärkning gör vi för att polisen ska kunna växa. Vi säger att antalet polisanställda ska öka med 10 000 till 2024. Hur många av dem som ska vara poliser respektive civilanställda är en bedömning som Polismyndigheten måste göra. Men med dagens fördelning, ungefär en tredjedel civilanställda och två tredjedelar poliser, skulle vi tala om ytterligare 6 000-7 000 poliser och 3 000-4 000 ytterligare civilanställda fram till 2024. För att nå dit måste man vidta ett antal åtgärder. Man måste förbättra arbetsvillkoren. Därför har vi gett Polismyndigheten ett särskilt uppdrag att se över arbetsmiljö, arbetsvillkor och karriärvägar, och vi har också skickat med pengar till detta. Dessutom måste man ha lönefrågan på plats. Polismyndigheten och Polisförbundet tecknade ju för bara några veckor sedan ett löneavtal som innebär bättre löneutveckling för polisen än för andra grupper. De ligger väsentligt över det så kallade märket, som gäller för andra grupper. Det innebär också ökade lönepåslag för poliser i yttre tjänst och för poliser i utsatta områden. Det är dessutom framtungt i den meningen att de stora pengarna går ut redan i år. För bättre arbetsvillkor och för att kunna återrekrytera poliser som har lämnat kåren görs särskilda insatser, och jag tror att det behöver göras ännu fler av den karaktären för att få tillbaka dem som har lämnat kåren. Vidare behöver fler utbildas. Min huvudsakliga kritik mot den tidigare moderatregeringen är att den låg alldeles för lågt på utbildningssidan. Man kan inte utbilda 600-700 poliser per år samtidigt som, vilket Anders Hansson också noterar, 400-500 poliser går i pension per år. Då är marginalerna alldeles för små. Nuförtiden finns det en privat arbetsmarknad för poliser som inte fanns för 15-20 år sedan. De ligger också och rycker i våra poliser. Då gäller det att se till att vara en bra arbetsgivare för att kunna behålla folk i kåren. Men man behöver helt enkelt också utbilda fler än vad man gjorde tidigare och ta höjd för den nya arbetsmarknad som finns nu. Vi har fördubblat polisutbildningstakten, så redan nästa år går det ut 1 300 nya polisstudenter. Det är den högsta takten sedan 2010, då det var en topp. Sedan drog ni dramatiskt ned på antalet utbildningsplatser. Men redan nästa år går det som sagt ut 1 300 nya poliser. De kommer då att förstärka polisverksamheten över hela landet - också i vår del av Sverige, Anders Hansson, kring Malmö, Lund, Trelleborg, Svedala och så vidare. De kommer att vara viktiga i den delen. Och man kan väl säga att vår del av landet är särskilt påverkad av gängkriminaliteten, närheten till kontinenten, vapen och narkotika med de problem som poliser där hela tiden möter. Det blir alltså resursförstärkningar, fler utbildningsplatser, bättre arbetsvillkor för landets poliser och en kraftsamling mot gängkriminaliteten på det sätt som skett i Malmö och som i grunden är bra.
Fru talman! Jag tycker att det är många kloka förslag. Jag och statsrådet Johansson är nog fullständigt överens om att det behövs fler poliser. Det tråkiga är att antalet poliser har minskat. År 2014, till exempel, var det 20 051 poliser anställda, och år 2017 var det 19 741. Det är alltså en skillnad trots alla insatser som statsrådet Johansson nämner har vidtagits. I och för sig vill jag inte ha in den diskussionen, men det beror kanske lite på hur många poliser som utbildades och som sedan kom ut. Antalet antagna till Polishögskolan var 1 048 år 2006, år 2007 var det 1 310, och år 2008 var det 1 708. Sedan minskade det, med tanke på att vi skulle upp till 20 000. Då var vi nämligen uppe i de extra 2 500 poliser som också var alliansregeringens löfte. Antalet ökade från 17 500 till 20 000 poliser. Det var därför vi drog ned antalet. Annars hade vi fortsatt ökningen upp till kanske 21 000 poliser, vilket i och för sig nu hade visat sig vara alldeles ypperligt. Men då var i alla fall löftet 20 000. Det var problematiskt att löftet svajade väldigt under sittande regering, för då låg antalet poliser under 20 000. Alltnog är det klokt att nya poliser utbildas. Det är ett bra initiativ. Jag är till exempel förespråkare av en polishögskola i Skåne. Eventuellt ska det även inrättas en ny polishögskola någon annanstans i landet utöver de tre som vi redan har. Men ett grundläggande problem är att det är tomma platser på polishögskolorna. Det är bekymmersamt att platserna inte fylls då det kommer in väldigt många ansökningar till polishögskolorna. Det är alltid svårt att göra en fullständigt korrekt bedömning, men mellan tummen och pekfingret får jag det till att det i dag är totalt 500 platser på polishögskolorna som inte fylls. Det är faktiskt ett underbetyg att platser står tomma på våra polishögskolor när vi har ett behov av fler poliser. Därför kan jag tycka att det är lite underligt att man inrättar två nya polishögskolor. Men jag är beredd att tänka utanför den boxen, att de tre kanske inte räcker och att rekryteringen ökar. Likväl kvarstår problemet att 500 platser är tomma. Detta bör vi ta på stort allvar. Jag är lite intresserad av att höra vad statsrådet Johansson säger i den delen. Sedan har vi poliser som slutat. Detta är ytterst bekymmersamt. Det var 678 poliser som slutade 2014, 832 år 2015, 950 år 2016 och 905 år 2017. Detta är väldigt många. En del av dem var pensionsavgångar, ungefär hälften. Men det är ändå en alldeles för stor del som slutar. Därför välkomnar jag Morgan Johanssons ambition att poliserna ska få högre lön, i synnerhet de i yttre tjänst. Jag jobbade själv en gång i tiden inom brottsbekämpningen, dock inte i yttre tjänst, och jag tycker att det oftast är i yttre tjänst som skurkarna fångas. Det är som sagt många goda idéer och tankar. Men jag vill gärna höra vad Morgan Johansson tycker om polishögskolorna.
Fru talman! Historiebeskrivningen stämmer. Er regering gjorde ett ryck under er första period för att få upp antalet poliser till 20 000. Nu ska det sägas att det faktiskt var Socialdemokraterna som 2006 satte målet 20 000. Men er regering gjorde fram till dess ett ryck för att få upp antalet poliser till över 20 000 fram till 2010, vilket den också klarade. Problemet var att ni tappade farten under er andra period och drog ned utbildningstakten rejält. De sista åren i er andra regeringsperiod hamnade antalet på totalt 600-700 per år. Det är helt enkelt inte tillräckligt om man vill att kåren ska växa och tar i beaktande att vi har en annan arbetsmarknad nu än tidigare. Polisutbildningen är en attraktiv utbildning som även ger kompetens att arbeta hos många privata arbetsgivare. Därför måste vi förstå att vi måste erbjuda så goda arbetsvillkor att man kan behålla folk i kåren. Min kritik i den här delen är att ni tappade fart under förra mandatperioden. Nu skalar vi upp det här. Det tar två och ett halvt år att utbilda en polis, så detta är inget som man vänder bara över en natt. Nu har vi som sagt skalat upp detta, och nästa år, 2019, kommer det att gå ut 1 300 från utbildningen. Det är bara socialdemokrater som öppnar nya polisutbildningar. Det har aldrig någon moderatregering gjort. Vi öppnade i Umeå och Växjö, och jag var med på den tiden också, när vi fattade de besluten i kammaren. Nu öppnar vi i Malmö, och man kommer att kunna söka till polisutbildningen i Malmö redan i vår eftersom den sätts igång våren 2019. Vi ska också öppna i Västsverige. Polismyndigheten ska ta fram ett underlag till mig om hur och var detta ska ske. Denna satsning innebär att man breddar rekryteringsunderlaget, och jag tror att vi kommer att få se ännu fler sökande. Vi har nästan 10 000 sökande när utbildningarna startar varje halvår, varav hälften är behöriga. Sedan gäller det att klara av proven. Här kommer vi in på Anders Hanssons andra fråga, nämligen hur vi gör för att verkligen fylla de platser som finns. Jag tror att vi kommer att behöva öka antalet platser och ta in uppemot 2 000 per år de kommande åren, och då gäller det att fylla dessa platser. Jag tror att vi kommer att se fler sökande till följd av nya utbildningar och ökat rekryteringsunderlag. En annan viktig sak är att de psykologiska testerna görs av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Problemet var att när ni avskaffade värnplikten drog ni också kraftigt ned på Rekryteringsmyndigheten. Vi har därför fått skala upp inte bara polisutbildningen utan också Rekryteringsmyndigheten. Här har det varit en flaskhals, för man har inte haft tillräckligt många psykologer för att göra de tester man behövde. Det var ett problem i höstas att fördela hur många värnpliktiga respektive nya polisstudenter man skulle ta. Nu har Rekryteringsmyndigheten byggt ut sin verksamhet och rekryterat fler psykologer, så från och med i vår kommer man att klara behovet även vad gäller polisstudenterna. Jag är övertygad om att vi då kommer att kunna fylla fler platser.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Johansson för ett intressant inlägg. Det gläder mig när statsrådet talar om att bredda rekryteringsunderlaget. Låt mig bara skicka med att det är viktigt att vi inte sänker kraven, vilket ibland har diskuterats för att få in fler. Vi ska även fortsättningsvis ha högt ställda krav på dem som vi vill ska vara våra poliser för att vi ska kunna ha de allra bästa poliserna ute i verksamheten. Låt mig återgå till interpellationen. Det är lätt att vi kommer in på antalet poliser fram och tillbaka, men interpellationen handlar ju om bristen på poliser ute i kommunerna just nu. Vi har vita fläckar på kartan, till exempel i Skåne där polisen tyvärr inte finns i den utsträckning som kommunerna önskar. När polisen drar sig tillbaka kommer kriminaliteten att hitta dessa vita fläckar. I Ystad har narkotikahandeln tyvärr återupptagits just för att polisbemanningen är så låg. Det är illa, och så kan det inte fortsätta. När man inte klarar att vara överallt stör man inte de kriminella på det sätt jag skulle önska. Man får inte den kontakt med ungdomar och övrig befolkning som jag önskar. Man får inte lokalkännedom eller det lokala förtroendet. Jag tror att det är viktigt att man inte bara väntar på de nyrekryterade poliserna utan försöker tillse redan nu att dessa kommuner har någon form av minimibemanning eller lägsta krav på bemanning. Det får inte vara så att Polismyndigheten lämnar en kommun helt och hållet. Det måste finnas poliser lokalt.
Fru talman! Vi hade exceptionella omständigheter i Malmö förra året till följd av det stora antalet skjutningar. Det innebar att man drog samman polisresurser från hela Sydsverige till Malmö för att bland annat hjälpa till med utredningarna. Jag tycker att det var riktigt gjort, för vi tjänar alla på att man knäcker den organiserade kriminaliteten i Malmö, Göteborg och Stockholm. Man gjorde ett bra jobb, och nu sitter det över 70 häktade i Malmö. Vi bygger även ut antalet häktesplatser. I Helsingborg fick vi bara häromdagen ytterligare 40 platser. Vi behöver ju ha någonstans att bura in bovarna. I Malmö gjorde man ett bra jobb, och sedan årsskiftet är den särskilda händelsen avslutad, vilket gör att man i vissa delar kan återgå till sina ordinarie tjänster. Trycket mot de kriminella i Malmö minskar dock inte. Tvärtom kommer det att fortsätta att vara starkt, för det måste det vara. Men som sagt är den särskilda händelsen avslutad, vilket innebär att man kan lösgöra resurser till övriga delar av Sydsverige. Man kommer inte undan att grundproblemet är att vi har för låg bemanning. Vi behöver öka bemanningen, och därför satsar vi på arbetsvillkoren, en bra löneutveckling, utökad polisutbildning och nya stora resurser till polisen. Då kommer vi att få se en god utveckling i Polismyndigheten framöver.